Herr talman! Jonas Gunnarsson har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder för att underlätta etableringen för unga på bostadsmarknaden. Jag delar bilden som interpellanten har av att de unga har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. I grunden är lösningen på problemet att etablera sig på bostadsmarknaden att det byggs fler bostäder. Det gynnar alla grupper på bostadsmarknaden, däribland de unga. Bostadsbyggandet styrs av konjunkturella faktorer men även av strukturella faktorer såsom lång planeringsprocess och för mycket detaljstyrning. Regeringens strategi fokuserar på de strukturella hindren för bostadsbyggandet. Frågan om hur modernare och tydligare regler kan korta tiden från beslutad detaljplan till att bygget färdigställts utreds, liksom hur de tekniska särkrav som kommuner ställer påverkar bostadsbyggandet. Därutöver pågår två separata utredningar som utifrån olika perspektiv ser över villkoren för hyresrätten. Vi har även för avsikt att skärpa och förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen genom en ny lag för bostadsförsörjning. Det tar tid att bygga bort bostadsbristen. På kort sikt är det därför viktigt att de bostäder vi redan har utnyttjas så effektivt som möjligt. Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 föreslagit en rad åtgärder för att underlätta uthyrning av privatbostäder. Bland annat föreslås att förutsättningarna för att hyra ut en bostadsrätt underlättas och att schablonavdraget för privatpersoner som hyr ut sin privatbostad ska höjas till 40 000 kronor per år. En mer flexibel bostadsmarknad skulle gynna de unga. I ljuset av hur unga och studenter drabbas av bostadsbristen avser regeringen att vidta några specifika åtgärder för att öka utbudet av bostäder för unga och studenter. Boverket kommer att få i uppdrag att se över byggregelverket för student och ungdomsbostäder. Unga och studenter efterfrågar mindre, billigare lägenheter och bor i regel i dessa lägenheter under kortare perioder. Det gäller i synnerhet studenter. Krav som har sin bakgrund i oacceptabel risk för hälsa och säkerhet bör givetvis motsvara kraven för övriga bostäder, men i övrigt ska Boverket ifrågasätta varje byggregel. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen ett stöd om 50 miljoner kronor under en treårsperiod för att stimulera innovativt byggande av bostäder för unga. Nu i november har vi bjudit in berörda parter på en hearing för att få tillfälle att ta del av deras syn på hur stödet ska disponeras. Därutöver föreslås ett stöd till kommuner i lärosätenas närhet för inventering av mark lämplig för studentbostadsbyggande. I storstadsregioner där bristen på bostäder och mark är stor kan man använda sig av tidsbegränsade bygglov för att utnyttja mark som står tom i väntan på annan användning, till exempel infrastrukturprojekt. I det fallet kan tidsbegränsade bygglov vara en lösning för att få fram bostäder på kort sikt för unga. Bolånetaket som infördes 2010 hade till syfte att hålla nere hushållens skuldsättning och skapa bättre skydd för oförutsedda händelser i framtiden. Jag förstår de unga familjernas besvikelse när de inte har en tillräcklig kontantinsats för att kunna förverkliga sin önskan om att hitta ett eget rymligt boende. Dessa familjers önskemål får ställas mot ambitionerna att skapa en stabilare bolånemarknad. Skuldsättningen i Sverige har ökat kontinuerligt, och skuldkvoten ligger högt vid internationella jämförelser. Regeringen arbetar målmedvetet med att skapa bättre förutsättningar för byggande av bostäder och att ta itu med de strukturella problem som svensk bostadsmarknad har lidit av i decennier.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Jag tycker att det är glädjande att vi i så många delar kan dela synen på vad som är problematiskt för gruppen unga vuxna på bostadsmarknaden. Regeringen verkar ha tagit fram detektivens stora förstoringsglas för att med en sällan skådad frenesi leta lösningar genom de otaliga regeringsuppdrag och utredningar man tillsatt på bostadspolitikens område. Det är bra att regeringen vill se över de problem som finns. Men vad som är problematiskt i sammanhanget är att det i Sverige har byggts knappt hälften så mycket som det skulle behövas. Bristen på bostäder blir för var dag som går större och större, detta samtidigt som byggandet verkar fortsätta att dyka. Färre och färre får råd att köpa sin bostad, och färre och färre kan flytta hemifrån. Herr talman! Bostadsministern påpekar att bostadsbyggandet påverkas av konjunkturberoende faktorer, och jag håller med. Det som förvånar mig är att ministern verkar ta det till intäkt för att vi måste acceptera att det är som det är i dag. Jag och socialdemokratin vägrar att acceptera att det måste vara så att det saknas bostäder som unga efterfrågar i 154 av landets kommuner. Vi vägrar att acceptera att unga människor nekas rätten att flytta hemifrån. Jag måste säga att jag blir förvånad över att ministern inte verkar tro på politikens förmåga att ändra tingens ordning. Jag oroas över att han låter de kalla marknadsmässiga värderingarna styra framför hans egen regerings och riksdagens möjligheter att göra något åt saken. Bostadsministern säger i sitt svar att det tar lång tid att bygga bort bostadsbristen. Ja, med den takt det byggs i dag kommer det aldrig att bli balans på bostadsmarknaden. Problemen kommer bara att öka. Det minsta man kan begära är att regeringen åtminstone formulerar ett mål eller en ambition om att alla som behöver en bostad ska ha tillgång till det. Tyvärr väljer minister Attefall och hans regering att vika sig för sin ideologiska tro på marknaden, samma marknad som i dag inte klarar av att tillfredsställa de behov vi alla är överens om finns. Att hänvisa till pågående utredningar när man samtidigt har styrt det här landet i sex år är inget annat än ett svek mot alla dem som inget annat vill än att få en nyckel i handen, en nyckel till det som kanske är så mycket mer än bara det egna boendet. Bostadsbristen för unga är mer än ett individuellt problem, det är ett problem för hela samhället. När människor inte kan ta de jobb eller påbörja de studier de blir erbjudna skadas hela vårt samhälle. Regeringens tysta acceptans av det rådande läget berövar både individen och samhället framtidshopp. Herr talman! Jag tror att alla de unga vuxna som inte kan ta de jobb som de vill ha, påbörja de studier de är sugna på eller skaffa det första barnet på grund av hur det ser ut på bostadsmarknaden i dag är besvikna på det svar ministern levererar här i kammaren. Jag måste fråga ministern vad han har för råd till alla de hundratusentals unga vuxna som inget annat vill än få en egen bostad.

Herr talman! Jag hörde, och jag har läst flera gånger, att det ibland uppträder situationer när man närmast blir förälskad i kända personer som man ser på tv. Jag ska villigt erkänna att jag inte, även om det är två trevliga herrar här, föll pladask för vare sig bostadsministern eller herr Gunnarsson när jag såg dem på tv i morse. Men jag blev väldigt nyfiken på den debatt de hade i morgonsoffan. Inte minst blev jag nyfiken på att höra: Vad är egentligen det socialdemokratiska svaret, utöver att vara upprörd och arg över att bostadssituationen är svår? Det kan vi alla vara, inte minst i det läge som hela eftermiddagens debatt har präglats av. Det här är en viktig och relevant diskussion. Vi ser att det har byggts för lite under en väldigt lång tid, vi ser att ungdomskullarna är större än på länge och dessutom konstaterar vi - det var uppe här tidigare - att fler än någonsin studerar och söker sig till stora studieorter och storstäder. Vad är Socialdemokraternas svar, utöver att vara arga i opposition? Vad är det de vill? I den meningen blev jag rätt besviken när jag lyssnade på Gunnarsson i morse och blir det även nu. Vad är det man säger? Man avfärdar det mesta som görs och säger att nu måste saker och ting gå snabbare. Men om allt det som vi nu gör och som man helst inte vill nämna - de konkreta satsningarna i budgeten inte minst på bostäder för studenter och unga - säger man inte så mycket. Det man riktar in sig på är att till exempel stoppa förslaget om tryggare och enklare regler för dem som vill hyra en bostad i andra hand. Vad är skälet till det? Även Socialdemokraterna säger ju att vi måste utnyttja de bostäder som finns bättre än i dag. Vad betyder det? Ja, då är förslaget fel. Gunnarsson, Veronica Palm och andra socialdemokrater säger: Nej, detta kan vi inte göra. Man målar upp en bild av någon sorts fantasihyror som är extrema. Antagligen ser Jonas Gunnarsson framför sig att allt som efterfrågas av studenter är gigantiska taklägenheter runt Stureplan. Det är förmodligen inte de som kommer att efterfrågas, utan andra. Låt oss prata lite grann om hyrorna. Jag roade mig i dag med att titta på mäklarstatistik över vad det kostar att hyra i bostadsrätter. Det system som vi har presenterat är väldigt enkelt. Man ska kunna få täckning för de kostnader man har för bostaden. I Jonas Gunnarssons hemkommun, Karlstad, kostar det ungefär runt 15 000 kronor att köpa en bostadsrätt. Tänk att man har en liten sådan som man vill hyra ut. Den exakta summan kan vi inte säga, för det beror på avgiften och så vidare, men vi kanske pratar om någonstans runt 3 000-3 500 kronor. Är det detta som Jonas Gunnarsson menar är hutlösa fantasihyror som ingen student, ingen ung eller ingen alls kan efterfråga? Visst, solen lyser alltid i Karlstad, men man kan tänka sig att någon söker sig vidare till andra ställen, till Göteborg. Mäklarstatistiken visar att det kanske blir lite dyrare där än i Karlstad, men det är fortfarande hyror som ligger ungefär på nivån 3 000-4 000. Om någon bostad ligger riktigt bra till blir det kanske ytterligare några hundralappar. Ungefär samma situation är det i Storstockholm, liknande i Uppsala, Linköping, Örebro eller någon annanstans där problemen finns. Det är inte bara ett storstadsbekymmer. Frågan är: Är det bara skrämselpropaganda, eller vad är det för intresse man har? Å ena sidan säger man: Vi måste utnyttja de bostäder som finns bättre än i dag. Å andra sidan avfärdar man avslaget. Jonas Gunnarsson borde fundera på vad han har för svar till alla dem som står i bostadskön och som letar efter någonstans att bo, dem som Jonas Gunnarsson brann så mycket för i sitt inlägg.

Herr talman! Först vill jag påminna bostadsministern om att de flesta svenskar faktiskt inte bor i Stockholm, inte ens i de tre storstadsområdena. De flesta svenskar bor på andra ställen i landet. Det glöms ofta. Jag tycker att bostadspolitiska debatter ofta får en väldig storstadsprägel och till och med Stockholmsprägel. Herr talman! Under interpellationsdebatterna som har varit i dag har ministern i huvudsak haft samma typ av svar. Han har talat om att det händer väldigt mycket och har räknat upp ett stort antal reformer, olika typer av förslag, pågående arbeten, utredningar och så vidare. Jag har ställt frågan om han tror att det är någon som skulle våga investera i byggande på en marknad där det ständigt är osäkert. Man kan ju inte veta vilka villkor som gäller mer än kanske sex månader framåt i tiden. Men jag har inte fått något svar på frågan. Man kan tro att regeringen och ministern tror att verkligheten och det som händer är det som händer innanför Rosenbads väggar. Jag menar att det är det som händer ute i verkligheten, alltså ute i landet, som är det som vi ska förhålla oss till som politiker. Där kan vi se att oavsett hur krampaktigt regeringen och ministern jobbar med dessa frågor tycks ingenting hända, utan det går faktiskt åt fel håll, som jag har påpekat tidigare. Vi har ett historiskt lågt bostadsbyggande, och det sjunker dramatiskt. Det är faktiskt så att ungdomarna som behöver bostäder inte alla vill bo i Stockholm. Många ungdomar vill bo även på vikande marknader, som det heter i de fina papperen som regeringen producerar. De regelverk som regeringen har tagit fram är inte anpassade till den verkligheten. Det är därför som vi i de förhandlingar som har varit har försökt få regeringen att sätta sig ned och faktiskt diskutera, men man har inte velat göra det. Man ställer ju villkor på att vi ska svälja regeringens förslag helt och hållet. Men man måste tänka efter. Det här ska fungera även på vikande marknader, även när priserna går ned. I det här sammanhanget skulle jag vilja ställa en mer konkret fråga, och det beror på en formulering som jag har hittat i svaret. Det står där att kraven på bostadsbyggandet av speciella student och ungdomsbostäder ska vara precis samma som för övriga bostäder, men i övrigt ska Boverket ifrågasätta varje byggregel. Med tanke på hur regeringen har uttalat sig i den här typen av frågor tidigare tycker jag att det vore intressant att få höra i den här debatten var det betyder när det gäller tillgänglighetsaspekter. Särskilt när man är student och är tillfällig gäst i en kommun där man kanske inte tänker bo sedan och inte har bott i tidigare är man inte speciellt prioriterad av värdkommunen. Det är inte så lätt att få bostadsanpassningsinsatser för en student som kommer till en studentort för att vistas där under ett antal år. Därför är tillgänglighetsfrågorna extra viktiga just när det gäller studentbostäder, och naturligtvis gäller det för alla typer av ungdomsbostäder. Att ungdomar som kategori skulle ha mindre behov av bostäder som fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv har jag svårt att se. När det gäller formuleringen att i övrigt ska Boverket ifrågasätta varje byggregel hoppas jag att regeringen inte helt har glömt bort att vi på sikt har väldigt mycket pengar att spara om vi från början bygger för tillgänglighet.
Herr talman! Tack för en spännande diskussion om ungdomars bostadssituation! Den är bekymmersam för unga som ska studera men också för unga som kanske ska ha sitt första arbete eller som flyttar till ett nytt arbete. Situationen är mycket bekymmersam, särskilt i storstadsområdena och de större universitetsorterna. Där är bostadsbristen störst. Det är därför som det blir mycket fokus på dessa orter. Är man då mån, som jag uppfattar att också företrädarna för oppositionen är, om att verkligen ska lösa problemen måste man vända på alla stenar. Det är därför som vi blir så förvånade när vi säger till socialdemokrater och miljöpartister att vi nu har ett förslag på hur vi kan underlätta uthyrning av privatägd bostad, så kallad andrahandsuthyrning, och de då säger: Nej, utred mer! Vi frågar då vad de vill ändra på, för vi vill gärna ha en bred lösning. De säger: Nja, vi har inga åsikter. Vi ska underlätta andrahandsuthyrning, men vi vet inte vad vi vill göra. Utred mer! Det är allt svar vi får. Här har vi trott att socialdemokraterna och miljöpartisterna var på bettet här, att de skulle säga: Ändra på det här, då är vi överens och kan köra. Men, nej, vi får inga besked. Det är klart att man blir lite fundersam över hur viljan är att vända på alla stenar och hur beslutskraften är hos socialdemokrater och miljöpartister. Exemplet att vi ska korta plantiderna kommer kanske ibland i konflikt med exempelvis aspekter som hur många instanser man ska kunna överklaga till, hur kommunernas inflytande är på de här områdena. Det kommer att vara avvägningar som kräver beslutskraft. Är ni då intresserade av att diskutera de sakfrågorna och fatta de besluten även om det innebär att någon grupp, någon kommun eller någon part i ert eget parti invänder? Det kommer att bli intressant att se. Men jag är beredd att diskutera för att hitta breda lösningar. Vi jobbar med tidsbegränsade bygglov och vi jobbar med regelförenklingsfrågor. Där är det precis som Jan Lindholm säger. Vi säger till Boverket: Ifrågasätt alla byggregler, och kom till oss med förslag på hur det kan se ut om man inte har några regler alls i stort sett och motivera varför! Vad händer då? Jo, då kommer vi att kunna bygga mindre lägenheter, ytsnålare lägenheter, och därmed blir hyran lägre. Ja, det blir inte de största lägenheterna. Men unga människor vill ha, som flera här har sagt, en nyckel och kunna låsa om sig och känna att det är deras hem, även om det från början inte är den största lägenheten. Det blir kanske en större lägenhet så småningom. Jag kan bara ge ett exempel. Jag var ute i Annedal och tittade på det nya bostadsområdet som byggs i gränstrakten mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner. Där går den stora Ulvsundaleden och andra trafikleder, och det går järnväg där. Jag frågade tre byggherrar, en kommunal och två privata: Hur hade ni gjort om ni inte hade haft bullerreglerna och kravet på en tyst sida som vi har i våra regler? De svarade: Då hade vi vänt fler lägenheter mot söder, därför att de som vill hyra hos oss vill ha mer sådana lägenheter, men det får vi inte göra utifrån bullerregelverk. Och vi hade byggt smålägenheter, fler ettor. Varför det? Jo, för vi klarar inte av att ha en tyst sida för en etta, för den måste alltid ligga mot innergården. Då blir hela ritningen av husen sådan att man tar bort ettorna och gör tvåor i stället. Jag visar bara på ett exempel där regelverket slår extra hårt mot just de små lägenheterna, ettorna. Jag kan upplysa er om att jag själv har en övernattningslägenhet i Stockholm som inte hade blivit byggd om nuvarande bullerregel hade gällt. Den lägenheten kan jag nog också avyttra på marknaden för en hyfsad slant. Jag försöker illustrera att vi måste våga fatta beslut. Vi måste också våga inse att det finns regelverk som driver upp kostnaderna. Är vi beredda att angripa den typen av regelverk kan vi pressa kostnader och skapa fler lägenheter för unga människor. Är vi beredda att fatta de besluten tror jag att vi också kan åstadkomma resultat.

Herr talman! Vi fick alldeles nyss från den här pulten höra att vi har en regering som vill göra det tryggare att hyra i andra hand. Då har jag missuppfattat allting. Regeringen vill ta bort några av de skyddsregler som finns och tycker inte att hyresgästen ska ha möjlighet att pröva det som vi vanligtvis brukar kalla för ockerhyror. Jag kan inte förstå hur det skulle kunna vara till gagn för andrahandshyresgästen. När vi hör diskussionen om andrahandsuthyrningen är det ingen som vet hur många bostäder det rör sig om. Men oavsett hur många bostäder det rör sig om är det en engångsinsats på bostadsmarknaden. Det blir ju liksom inte fler bostäder bara för att vi helt plötsligt släpper ut de där 1 000, 10 000, 20 000 eller hur många det nu är. Det händer en gång, och sedan har vi liksom klarat av det. Därför tycker jag att vi skulle kunna ta en mer lugn och sansad diskussion om detta för att komma fram till någonting som vi skulle kunna vara överens om. Ett av problemen som vi ser är att man öppnar upp för marknadshyra. Borgerligheten försöker säga att man inför ett tak. Ja, men taket ligger ju vid avkastningen på marknadspriset. För mig är det inte något annat än marknadshyra. Oskar Öholm påstår här att jag bor i Karlstads kommun. Det gör jag inte alls. Jag bor på Hammarö. Och jag kan ta min egen kommun som ett exempel när det kommer till byggande av småhus och hur bolånetaket har problematiserat tillvaron för väldigt många. I princip har byggandet avstannat. Hammarö har varit en expansiv kommun där villaområden har poppat upp som svampar ur marken, men nu har detta näst intill avstannat. Jag förstår och delar regeringens syn på bolånetaket. Men jag tror att det vore bra om vi kunde ha en diskussion om hur vi ska kunna förbättra sparandekulturen i det här landet. Vi skulle kanske kunna uppmuntra unga genom skatteavdrag eller något liknande att faktiskt spara ihop till kontantinsatsen. Det tror jag skulle vara bra för hela bostadsmarknaden, och jag tror att det skulle skapa en större trygghet. Det är en diskussion som vi borde ta gemensamt, och det känns som att ingen har kommit särskilt långt. Vi tror, precis som regeringen, på subventioner. Vi vill lägga en miljard på små lägenheter. Regeringen tror på subventioner till folk som har speciella behov, till exempel äldre som behöver trygghetsboenden. Vi ser att unga har särskilda behov av små lägenheter, och de är dyrare att bygga per kvadratmeter än större lägenheter. Vi ser också att unga har en sämre ekonomi än vad många andra har. Därför vill vi ha en byggbonus för dem som faktiskt tar ansvaret och bygger de här lägenheterna. Vi tycker att det ska uppmuntras. Jag kan inte förstå varför regeringen inte är beredd att lägga pengar på bostadspolitiken. Lite pengar lägger man ju - 10 miljoner kronor går nästa år till Boverket för innovativt byggande - men det är ören i sammanhanget. Vi måste få i gång byggandet! De senaste fyra åren har det i genomsnitt byggts 10 000 färre lägenheter per år än under de sista fyra åren av socialdemokratiskt styre. Det visar att vår politik fungerade. Det byggdes i snitt 30 000 lägenheter per år då, och nu är vi nere på runt 20 000. Herr talman! Regeringens bostadspolitik håller inte. Man har haft sex år på sig av minskat bostadsbyggande för att hitta lösningar på de problem som finns. Jag fortsätter att ställa frågan: Vad har bostadsministern för råd till alla de hundratusentals unga vuxna som inget annat vill än att få en bostad?
Herr talman! Låt mig börja med att be om ursäkt till Jonas Gunnarsson som kommer från Hammarö och inte från Karlstad. Jag kommer själv från Askersund och vet hur jag själv reagerar när folk tror att jag kommer från Laxå eller så. Däremot är poängen densamma. Jag gissar att även Hammaröbor tycker att det kan vara trevligt att bo i Karlstad, och kanske är priserna på en bostadsrätt, om det finns sådana i centrala Karlstad, något högre. Alltså är poängen att det är bra densamma. Jonas Gunnarsson och andra socialdemokrater säger att det i teorin ska gå att få ersättning för kostnaden. Men så lägger vi ett förslag där man får precis den möjligheten till kostnadstäckning och ersättning för de kostnader som man har för att hålla i gång lägenheten, och då är det fel. Man kan inte peka på de här fantasisummorna som man hotar med. När jag försöker ge några konkreta exempel på ungefär var det kommer att landa har man inga svar. Man säger att det inte går att få hyran prövad, men det var ju bara två timmar sedan bostadsministern förklarade i frågestunden här i riksdagen exakt hur man kan få den prövad, och precis som i alla andra sådana situationer, få den nedsatt om den inte är skälig. Det där är alltså inte sant. Vad är då lösningen om man tycker att detta är bra? Jonas Gunnarsson ger inget svar i dag. Man kan titta i den bostadspolitiska rapporten som Socialdemokraterna presenterade i förra veckan. Den rapporten har ni, om jag har förstått det rätt, jobbat med i ett års tid och under alla dessa månader hävdat just att man måste hitta de här lägenheterna som kanske inte hyrs ut i dag. Jag satt och sökte i den här rapporten som ni har jobbat med i ett års tid, och det finns inte en rad om det här! Det är lätt att säga att det här är viktigt, men när ni själva har fått utreda som ni vill göra finns inget förslag, trots att ni i den här gruppen har haft med er massor av organisationer som numera också har synpunkter på detta. I stället för en framtidsinriktad rapport blev det bara en massa förslag om nya subventioner och andra saker som redan har föreslagits. I stället för framtid blev det en historisk tillbakablick.
Herr talman! Nu har vi hört den ansvarige ministern ett flertal gånger prata om att Miljöpartiet och Socialdemokraterna i förhandlingarna skulle ha krävt en massa utredningar. Det är lite pinsamt, herr talman, att de som har förhandlat inte har pratat med ministern om frågan. Några sådana krav har aldrig ställts. Tvärtom har vi i förhandlingarna mycket noggrant påpekat att frågan är väl utredd. Vi har velat sätta oss ned och diskutera.
Det är tråkigt.
Vi har velat ha ett samtal, men det har vi inte fått ha. Det vore mycket bättre om regeringen kunde erkänna hur det faktiskt förhåller sig, nämligen att ert förslag till hyressättning inte fungerar på vikande marknader. Det är många samhällen som nu när vi har varsel drabbas av det faktum att värdet av en ägd bostad vida understiger värdet av en hyresrätt. På väldigt många platser i landet i dag är det ingen som vill köpa en bostad, utan man vill hyra. Problemet uppstår då att avgiften för bostadsrätten plus den, som ni säger, skäliga ersättningen för det här fiktiva värdet kommer att understiga vad man är beredd att betala i hyra. Då får inte lägenhetsägaren ta ut hyra till det värde som faktiskt skulle vara möjligt. Det betyder alltså att med den takkonstruktion som ni har kan man inte få ersättning för de faktiska kostnaderna. Takvärdet är ju hur lågt som helst när det inte finns något värde på ett ägt boende. Ni har inte tänkt på det här, ni har inte förstått det och ni vill inte sitta ned och diskutera det. Det är klart att vi inte kan acceptera ett system som gör att man på en vikande marknad inte kan få den kostnadsersättning som vi faktiskt har diskuterat att man skulle kunna få. Ministern lade ned mycket tid på att svara på det här med byggreglerna som Boverket ska titta på utan att på något som helst sätt beröra min fråga om tillgänglighet. Skulle man kunna få lite mer kött på benen när det gäller tillgänglighetsperspektivet? Det var det jag frågade om.
Herr talman! Jag vill inleda med att säga att jag tycker att Jonas Gunnarssons interpellation är viktig. Det är otroligt viktigt att diskutera inte minst ungdomarnas situation på bostadsmarknaden. Jag tycker att bostadsministern alldeles föredömligt har räknat upp allt arbete som pågår. Det är mängder av uppdrag och åtgärder, inte minst frågan om privatuthyrning som handlar om att det snabbt skulle kunna frigöras bostäder som i dag inte nyttjas och som ägarna skulle vilja hyra ut och mängder av personer skulle vilja hyra. Jag måste säga, herr talman, att jag blir ytterst förvånad över Jan Lindholms anförande med anledning av att vi, inte minst undertecknad, ju faktiskt tillsammans med Jan Lindholm har diskuterat de här frågorna. Det är otvetydigt så att kravet har varit på en parlamentarisk utredning, att man ska fortsätta att utreda frågorna, därför att man inte själv har några konkreta förslag på vilka paragrafer och ändringar i de föreslagna lagstiftningarna som skulle kunna införas. Det är oomtvistligt så. Jag menar att det hade varit mycket enklare att diskutera frågorna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om man i stället hade gett ändringsförslag under motionstiden i riksdagen. Men det man har gått fram med är avslag på alla de viktiga lagförändringarna, och det är viktigt att konstatera. De motionerna finns att läsa innantill på riksdagens hemsida. Låt mig återgå till andra åtgärder. Privatuthyrning, andrahandsuthyrning, finns redan i dag. Det finns på många universitets och högskoleorter. För många av dem som söker till högskola och universitet är att hyra bostad i andra hand ofta en förutsättning för att kunna starta sin utbildning. Det är både bostadsrätter och hyresrätter som hyrs ut på detta sätt. Det vilar naturligtvis ett stort ansvar också hos kommuner och kommunala bostadsföretag. En viktig pusselbit som inte ligger på riksdagens bord är exempelvis den möjlighet som finns utomlands för ungdomar att tillsammans kunna ha ett hyreskontrakt. Möjligheten nyttjas inte överallt, men det är något som vi från riksdagen kan kommunicera till kommunerna att de gärna ska titta på. Sedan vill jag också påpeka att det har skett andra förändringar som möjliggör för ungdomar och studerande att efterfråga bostäder. Den ena är att vi har höjt fribeloppet för dem som studerar, det vill säga man har större möjligheter i dag att själv avgöra vilken typ av boendesituation man ska ha. Det finns ett uppdrag till nio lärosäten att se över vilka insatser de kan göra för att skapa fler boenden för studerande. Det är också en viktig fråga. Det finns bostadsföretag som arbetar med att de stora lägenheterna på hyresmarknaden som inte nyttjas fullt ut kan plomberas. På så sätt kan man med ganska enkla åtgärder få fram mindre hyresrätter. Det är en viktig åtgärd. Den ligger inte på riksdagens bord, men kommunerna kan ta till sig det. Bostadsministern har alltså räknat upp en rad angelägna åtgärder. Nu finns, som sagt, ett konkret lagförslag som riksdagen har att ta ställning till. Det bereds i civilutskottet och kommer att beslutas om i riksdagen före jul. Jag skulle välkomna att Miljöpartiet och Socialdemokraterna tog del av det underlag som finns i budgetpropositionen och att vi kunde hitta en lösning. Det vore ett snabbt sätt att få nuvarande bostadsmarknad att fungera bättre.
Herr talman! Det är en spännande diskussion. Jag tolkar det som att Jan Lindholm har problem med hur hyressättningssystemet i förslaget om andrahandsuthyrning fungerar på vikande marknader, på orter där efterfrågan inte är så stor. Jonas Gunnarsson antyder att om vi bara kan behålla någon typ av retroaktivitet så kan man få hyran prövad också i efterhand om man tycker att den är oskälig. Nina Lundström, alliansvännerna i utskottet och regeringen ställer upp man all den expertis vi har, och då kan vi säkert hitta en lösning. Men visa att ni har förmåga att komma till beslut och tala om vilka de springande punkterna är! Om vi får en bred uppgörelse får vi också långsiktiga och stabilare spelregler, och det eftersträvar vi. Om det är dessa konkreta frågor det handlar om kanske vi kan lösa frågan redan i kväll. Och, som sagt, om ni behöver hjälp från Regeringskansliet så säg bara till så skickar vi de experter som behövs. Jonas Gunnarsson säger att han är orolig för att marknadshyror ska införas i hyressättningssystemet. Nej, det handlar om privatägda bostäder som får en lite annan typ av hyressättningsregler än det vanliga hyresrättsbeståndet. Det är avgränsat så att det handlar om en privatpersons rätt att hyra ut en bostad och att under vissa tidsperioder få en hyra som täcker både avgifter och de kapitalkostnader man har. Det finns ingen risk för att det får spridning i hela hyresrättsbeståndet. Det är noggrant tänkt att regleras att det inte ska få den effekten. Det finns inget skäl att hysa en sådan oro. Jag vet att Hyresgästföreningen hyser en sådan oro, och problemet är kanske att man i dessa frågor lyssnar mer på dem än på sakexpertisen. När det gäller tillgängligheten och ifrågasättandet av regler för ungdomsbostäder vill jag säga att jag tänker ifrågasätta alla regler. Vad det blir för resultat av ifrågasättandet, vad vi ska landa på, får vi se när förslaget och motiveringen kommer. Det kan innebära att inte hundra procent av varje nyproducerad etta uppfyller alla tillgänglighetsaspekter. Det kan bli effekten av detta. Om vi kan hitta en lösning där vi får ned kostnaden för just smålägenheterna, där vi vet att unga människor bor under en kortare tidsperiod, exempelvis studentbostäder, är Jan Lindholm, om han får frågan, beredd att fatta ett sådant beslut? Eller är vi så fångna i de nuvarande regelverken att vi inte vågar ifrågasätta och därmed pressa kostnaderna och på så sätt få lägre hyror för de unga som ska bo i dessa bostäder? Det är ett val vi kommer att stå inför. Om vi vågar fatta de nödvändiga besluten och gå från ord till handling visar vi vad vi verkligen går för. Jag håller helt med om att bolånetaket är ett problem, vilket Jonas Gunnarsson tar upp. Inte minst pekar småhusbranschen på det. Det finns en viss poäng i det även om jag tror att de ibland överdriver dess betydelse. Det gäller också en del bostadsrätter. Vi måste självklart fundera på hur de olika systemen kan förfinas och utvecklas utan att vi släpper på det viktiga med att få kontroll över skenande skuldsättning och därmed hotet mot hela det finansiella systemet. Jag välkomnar en diskussion om hur vi kan stimulera bosparande. Vi måste få mer av sparandekultur och av amorteringskultur i Sverige. Där har vi tappat greppet. Jag skulle vilja påstå att vi håller på att lära en ny generation att man inte behöver amortera på sina bostäder. Det är en oroande utveckling som jag tror långsiktigt är osund både för samhällsekonomin och för den enskilda individens synsätt beträffande vad saker och ting kostar. Den diskussionen välkomnar jag och deltar gärna i. Jag tror att vi måste göra mycket mer, och där finns en del intressanta besked från Socialdemokraterna som jag välkomnar. Jag tackar för en intressant debatt. Vi kommer tillbaka med konkreta förslag. Jag hoppas att vi har en riksdag som då är beslutsförmögen och att riksdagen också är det före jul.
Herr talman! När det gäller andrahandsuthyrningen handlar det om marknadshyror. Tar man marknadspriset för en etta eller tvåa i Stockholm och omvandlar det till vad det blir i månadshyra är det få studenter som kommer att ha råd med det. Det är ingen lösning för den som behöver en bostad och samtidigt har en mycket låg inkomst. Att det som statsrådet beskriver skulle vara en lösning för unga människor har jag svårt att förstå. Det är ganska lätt matematik. Regeringen har alla möjligheter att tala med oss om detta. Det finns problem med andrahandsmarknaden - jag håller med om det - men samtidigt är man inte färdig. Man har till exempel inte löst kompensationen till bostadsrättsföreningar. Man försämrar rättigheterna för den som hyr gentemot hyresvärden, och det kan jag inte alls acceptera. Jag blir glad när jag hör bostadsministern säga att han ser de problem som även jag ser vad gäller sparande och svårigheter att finansiera det egna boendet, alltså när det kommer till att låna och ha en tillräcklig kontantinsats. Det vore bra om vi kunde få i gång en diskussion om sparande och sparandekultur, för där ligger Sverige långt efter. Herr talman! Jag kan konstatera att jag inte fått något svar från ministern beträffande vad han har för råd till alla de hundratusentals unga vuxna som inget annat vill än att få en bostad här, nu och i dag. Det svaret väntar jag på än.

Herr talman! Här, nu och i dag - ja, vi har, Jonas Gunnarsson, möjligheten att fortsätta diskussionen och beredningen av det viktiga lagförslaget. Vi kan från och med nyåret faktiskt göra skillnad för dem som söker bostad. Det är en viktig modell, och den kan säkerligen fortsätta att diskuteras vidare i framtiden. Anledningen till att det saknas konkreta förslag från Socialdemokraterna, bland annat på den här punkten, kanske är att det skett ett avancerat tankearbete kring hur man skapar en takmodell för hur hyran ska sättas. Jonas Gunnarsson antyder att det är bättre att titta på de lån som enskilda har. Jag tror att det är väldigt bekymmersamt, inte minst för att det inte blir rimligt på fastighetsnivå. Man ska titta på folks privatekonomi och koppla den till en modell som prövar om folk har lån eller inte. Från skuldsättningsperspektiv är det inte en bra modell. Jag tror att dagens modell är det närmaste man kan komma en så rättvis modell som möjligt. Jan Lindholm hade kloka synpunkter på de krångliga reglerna för studentbostäder. Där har bostadsministern flera gånger varit inne på att det finns ett uppdrag till Boverket som man ska återkomma till för att se hur det går att bygga smidigare, enklare, med färre regler och fortfarande ha en mycket god boendestandard. Det är viktiga diskussioner, och riksdagen har ett viktigt arbete att göra. Som sagt, jag hoppas att här, nu och i dag blir ledorden i den fortsatta beredningen av de viktiga lagförslag som riksdagen har att ta ställning till.
Herr talman! Jag vill gärna använda mitt sista inlägg till att förklara den hyressättningsmodell som är föreslagen. Den föreslås för att det hela ska bli enkelt och tydligt. Det ska inte vara svårt att veta vilken hyra man kan sätta. Sedan tror jag att vi måste ha en realistisk syn på hur andrahandsuthyrningen fungerar i dag. Människor lever med svarta och grå kontrakt och med en mängd olika regler. De flesta får betala de faktiska kostnader som den som hyr ut har, men det sker på ett sätt som i dag inte är särskilt bra reglerat. Nu skapar vi en ordning där man vet att man kan ta ut en hyra upp till en maxnivå. Det innebär att man oftast landar någonstans mellan den faktiska avgiften och det som är maxnivån. Och kom ihåg att man med dessa regler aldrig kan skriva kontrakt som innebär att hyresgästen inte kan lämna lägenheten med ungefär en månads varsel. Uppsägningstiden får alltså aldrig vara längre än till nästa kalendermånads utgång. Det innebär att det går att ganska snabbt säga upp en lägenhet om man känner att det inte blev bra eller om man hittat en annan lägenhet som har en vettigare hyra, ett bättre läge eller som man av något annat skäl vill flytta till. Kom ihåg att detta gäller inte bara studenter utan även människor som får sitt första arbete och ska tjäna hyfsat bra och som kommer att vilja ha tag på en lägenhet i exempelvis Stockholm, Karlstad, Göteborg eller Malmö. De tvingas säga nej till jobben. Här kan vi hjälpa dem att hitta en tillfällig lösning, för åtminstone ett eller två års tid, tills de hittar den permanenta lösningen. Det förvägrar ni dessa människor genom att säga nej till ett förslag som kan skapa tusentals nya lägenheter. Glöm inte heller kommunernas roll i bostadsbyggandet! Det gäller alla dessa interpellationsdebatter. Kommunerna har halva bollen när det gäller bostadsbyggandet. Vi ser att kommunerna kan göra mycket mer inom befintliga regelverk. Det tycker jag också är viktigt att poängtera i sammanhanget. De har många delar av ansvaret.